Herr talman! Herr Svensson i Kungälv talade om en katolsk kyrka i Stockholm. Finansministern kommer, om jag minns rätt, att i nästa vecka få tillfälle att svara på en fråga om den. Det finns därför ingen anledning för mig att diskutera saken. Herr Svensson var i inledningen till sitt anförande litet orolig för framtiden. När investeringsavgiften upphör kan det, tänkte han sig, bli en besvärlig avvägningsfråga, och det kan man inte bortse från. Jag tror emellertid att det ligger mycket nära till hands att vi får en kvantifiering, d.v.s. ramar för de områden där det är möjligt att tillämpa kvotering. Det framhöll jag i går kväll i samband med debatten om förlängning av igångsättningstillståndslagen och det vill jag gärna upprepa. Vi har ändå goda erfarenheter då det gäller kvotering för bostäder och skolor, och vi har nu prövat systemet i fråga om sjukhus. Efter samråd med landstingen och storstäderna har vi kunnat åstadkomma enligt min mening ganska rimliga ramar för sjukhusinvesteringarna. Detta gäller också beträffande ålderdomshemmen. Vi iakttar med uppmärksamhet marknadsutvecklingen, och får vi tillfälle att vidga ramarna gör vi det. Det har gjorts under året inom alla dessa områden. Jag kan inte tänka mig att det är några större svårigheter att fastställa en kvot för samlingslokaler som står i rimlig relation till de ekonomiska förutsättningar vi har och till de övriga områden med vilka detta har att trängas. Det ger större förutsättningar för en planering, vilket är utomordentligt viktigt.
Herr talman! Jag har inte mycket mer att tillägga än att jag givetvis inte har något emot att man gör en planering i samhällena. Vad jag velat påpeka är vikten av att en sådan planering kommer till stånd och att vi får dessa samlingslokaler, som — i varje fall i nya bostadsområden — är nödvändiga för att ett samhälle skall fylla sin sociala funktion.

Herr talman! När jag tog del av herr Svenssons i Kungälv interpellation angående högre prioritet för byggande av samlingslokaler blev jag en aning konfunderad. För inte så länge sedan — det var i februari månad i år — hade vi här i riksdagen, när vi behandlade propositionen angående investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten, en lång och intensiv debatt. I den deltog många talare — även herr Svensson i Kungälv. Som frikyrkligt ansluten och broderskapsrörelsemedlem var det helt naturligt att herr Svensson i Kungälv speciellt engagerade sig i frågan om den straffbeskattning som skulle drabba bl.a. samlingslokaler för kristen verksamhet. Av protokollet från debatten framgår att herr Svensson ansåg att det närmast var de kristligt intresserades plikt att under en övergångstid acceptera, att samlingslokaler för kristen verksamhet inlemmades i kategorin icke önskvärda byggen. Samtliga herr Svenssons meningsfränder i riksdagen gjorde gemensam sak med sitt parti. Mot en enig opposition röstade de för straffskattens införande och deltog också livligt i debatten och försvarade denna enligt mitt sätt att se helt orimliga pålaga. Jag blev förvånad över denna interpellation av framför allt två skäl. Dels berör den en tid som ligger nära ett år framåt, och herr Svensson frågar vad som skall komma efter den 13 september 1968 — vi vet ännu inte, herr Svensson, hur valet i september kommer att utfalla —, dels vädjar interpellanten om högre prioritet efter nämnda datum. Detta visar med all önskvärd tydlighet att den klart tidsbegränsade investeringsavgiften på ett eller annat sätt skall förlängas. Man vädjar väl inte om högre prioritet, om byggandet av samlingslokaler skall frisläppas? I januari motionerade herr Svensson i Kungälv om en vad man kan kalla självklar dispensrätt vid ett visst givet tillfälle. Jag citerar ur protokollet från debatten som hölls i februari. Herr Svensson framhöll som en första punkt att investeringsavgiften var tidsbegränsad. Därefter sade han: »För det andra är det inte fråga om ett idiotstopp eller totalstopp, utan dispens skall kunna ges i vissa fall.

I Stockholm är Fosterlandsstiftelsen i precis samma situation. Det räcker inte med att Eugeniaförsamlingen tvingas flytta från sin verksamhet, utan man har dessutom fått ett åläggande att om man inte åstadkommer ett nytt bygge inom viss tid får man böta en halv miljon kronor! Det är ett bevis på att dispensregeln helt och hållet satts ur spel. Herr talman! Jag vill inte direkt påstå att denna interpellation är beställd — det tror jag inte. Jag tror emellertid att den har framställts för att söka ge den kristligt intresserade allmänheten den uppfattningen att medlemmar ur socialdemokratiska partiet går i spetsen för att åstadkomma en ändring och en lättnad på detta område. I februari månad i år införde regeringspartiet, med allt tänkbart stöd av interpellanten och Broderskapsrörelsens representanter här i riksdagen, en straffbeskattning på stora medborgargruppers frivilligt insamlade och — observera! — redan beskattade penningmedel. Nu nio å tio månader efteråt framträder samma medlemmar som talesmän för dessa kategorier. Men varför, herr Svensson, delade ni inte högerpartiets, folkpartiets och centerpartiets uppfattning i februari månad, som innefattade denna rimliga begäran om ett undantag från investeringsavgift för de byggen ni nu talar om? Nej, i februari månad var det tydligen inte så angeläget. Nu i valrörelsens upptakt anses det tydligen nödvändigt med en aktion i en eller annan form. Det är väl dessutom ställt utom allt tvivel att inrangerandet av kyrkbyggen och uppförandet av samlingslokaler för kristna verksamheter, som otvetydigt betraktades som mindre nödvändiga för regeringspartiet, under de byggnadsobjekt som skulle belastas med investeringsavgiften var ett impopulärt beslut.

Herr talman! Jag är ledsen att jag tog upp spörsmålet om Eugeniaförsamlingens byggenskap, eftersom det faktiskt inte hör hemma i denna debatt. Herr Fridolfsson har ju också interpellerat finansministern i denna fråga och han får väl i samband därmed tillfälle att utveckla sina synpunkter. Det kan också tänkas att jag har ett och annat att säga i detta sammanhang. Jag tror att herr Fridolfsson helt överskattar mina spekulativa avsikter i detta avseende. Jag har en ganska enkel och klar uppfattning om hur man bör handla i ett ärende av detta slag. Vi behövde i februari och behöver fortfarande utöka bostadsbyggandet och enligt min mening framför allt industribyggandet. Om industriledarna och arbetarna i vårt land helt plötsligt ställs i den situationen, att det inte finns arbete på grund av bristande byggnadsmöjligheter, inträder självfallet stora svårigheter, som inte heller de som har en kristen bekännelse kan underlåta att känna ansvar för. De angår oss i högsta grad. Det kan för övrigt också förhålla sig så att den allmänna levnadsstandard och den politik som vi har i vårt land gör att vi får pengar att bygga samlings lokaler och kyrkor för, och det är inte heller alldeles oväsentligt. Vad vi framhöll vid införandet av denna avgift och som jag nu vill upprepa var att vi som har en kristen bekännelse, vilket vi kanske ibland skall tala om med små bokstäver, också har ett ansvar för det samhälle som vi lever i. Vi kan inte helt plötsligt ställa oss utanför övriga grupper och begära speciella förmåner framför dessa. Det är min syn, inte herr Fridolfssons. Han talar i stället om straffbeskattning. Slutligen kanske jag ännu en gång skall tala om hurudan min syn på denna fråga är. Man kan ju ha en sådan skatt som investeringsavgiften för att avhålla människor från att bygga. Det syftet var klart uttalat i propositionen, och detta förklarades också under riksdagsdebatten. Man kan ha den skatten under relativt kort tid, men har vi den för länge blir resultatet skeva samhällen, som vi inte kan acceptera. Om herr Fridolfsson i Stockholm läst vad jag skrivit och lyssnat till vad inrikesministern sagt, så borde han ha begripit vad saken gäller.

Herr talman! Jag kanske inte skulle lägga mig i den fortsatta debatten i denna fråga, men jag måste säga att jag blev illa berörd när jag lyssnade till herr Fridolfsson i Stockholm. Och jag blev det av två skäl. Först och främst har vi väl alla en uppfattning om vad som skall anses vara kristen anda. Men jag spårade inte mycket av den andan i herr Fridolfssons inlägg. Det var ett försök att misstänkliggöra en kollega i riksdagen och motiven för dennes framträdande. Det må dock vara denne kollegas sak att klara upp med herr Fridolfsson. Men det berörde mig ändå illa, det vill jag säga, ty skenhelighet har aldrig tilltalat mig. Vidare sade herr Fridolfsson att investeringsavgiften tydligen kommer att finnas kvar, eftersom herr Svensson i Kungälv har tagit upp denna debatt. Var står det någonstans? Vem har sagt det? Regeringen har lagt ett förslag innebärande att investeringsavgift utgår t.o.m. den 30 september 1968. Efter nämnda datum upphör avgiften, herr Fridolfsson! Det är åter ett försök till misstänkliggörande att ifrågasätta den saken. Vi har begärt att få igångsättningslagen förlängd. Den ger oss möjligheter att bestämma över igångsättningen av olika företag. Och en enhällig riksdag antog den lagen i går. Men då hörde jag ingenting av herr Fridolfsson. Den lagstiftningen syftar till att ge oss möjligheter att göra en avvägning, en prioritering olika objekt emellan. Jag har sagt att vi kan söka oss fram på nya vägar, t.ex. bestämma oss för ramar för olika områden — och då även för samlingslokaler och kyrkor. Men det blir i så fall närmast en uppföljning efter det att investeringsavgiften avskaffats. Det ligger inget orimligt i att från olika intressegrupper begära att dispensgivningen skall vara rikligare för ett område som man själv är intresserad av, och den dispensgivningen tillämpas ju så länge vi har investeringsavgiften. Vi har meddelat dispens för 31 kyrkor eller liknande samlingslokaler, bland dem en del sådana vandringskyrkor som herr Svensson i Kungälv talade om, men även andra. Men låt oss gå tillbaka till huvudmotivet för lagstiftningen. Herr Svensson berörde den saken och jag erinrar bara om den. Hela lagstiftningen på detta område och förstärkningen av investeringsavgiften har syftat till att ge oss ökat utrymme att bygga bostäder och att bygga industrier i ökad omfattning för att ge sysselsättning åt människor. Är det då märkvärdigt om vi säger till dem som vill bygga kyrkor, Folkets hus eller bygdegårdar: Ni får en liten smula väga angelägenheten av att bygga dessa samlingslokaler och ge oss möjligheter att bygga bostäder åt de bostadslösa och industrilokaler för att ge sysselsättning åt människor. Jag tycker faktiskt att det ligger mer av broderskap i en uppslutning bakom ett sådant förslag än i det misstänkliggörande som här har förekommit.

Herr talman! Det verkar som om inrikesministern och herr Svensson i Kungälv har den uppfattningen att jag talar om en sak som berör uteslutande mig själv, och inrikesministern ville visst stämpla mig som en skenhelig människa. Men frågan är inte så enkel. Den är tvärtom av största vikt och betydelse för — jag skall inte ta för stora ord i min mun — praktiskt taget alla. Den gäller en förkrossande majoritet av alla frikyrkligt engagerade i detta land. Inrikesministern anser att jag gör ett övertramp i debatten och att jag gör personliga utfall mot en ledamot av kammaren. Men jag talar om en sakfråga, herr inrikesminister. Jag talar om en angelägenhet som är ytterst allvarlig för många människor, och jag använder ordet straffskatt om en 25 procentig pålaga. Jag har varit i riksdagen i tre år, men jag har aldrig upplevt att det i en angelägenhet av denna storleksordning betecknats som anmärkningsvärt att en riksdagsman vänder sig mot en meningsmotståndares uppfattning, som han finner helt orimlig. Jag tycker verkligen inte att jag behöver ställas i skamvrån för att jag nu gör på detta sätt. Herr talman! Denna angelägna fråga måste bedömas i hela sin vidd, och man får inte tro att jag personligen agerar för snöd vinnings skull.
Herr talman! Jag tror att herr Fridolfsson i Stockholm skulle ha nytta av att i protokollet läsa och begrunda vad han här har sagt.
Herr talman! Herr Mattsson har frågat om jag vill medverka till sådan ändring av gällande bestämmelser om förbättringslån att handikappad, som nu kan få räntefritt stående lån eller räntefri stående lånedel med högst 4000 kronor, skall kunna få sådant lån med högst 10000 kronor, såsom gäller för pensionärer m.fl. Jag vill erinra om att de nuvarande bestämmelserna om förbättringslångivningens inriktning tillkom genom beslut av 1966 års riksdag efter förslag i statsverkspropositionen. Förslaget innebar att förbättringslånen i fortsättningen skulle förbehållas de grupper av låntagare för vilka kapitalsubventionen kan utgå med 10 000 kronor, eller, i vissa fall, högre belopp, d.v.s. främst pensionärer, samer och zigenare. Riksdagen godtog förslaget med det tillägget att förbättringslån skulle kunna utgå även till handikappade som inte uppbär folkpension. För denna låntagargrupp bibehölls därvid den maximering av subventionen till 4 000 kronor som förut gällde för låntagare i allmänhet. Lån till handikappade utan folkpension såsom en särskild låntagargrupp har alltså förekommit under föga mer än ett år. Uppgifter som jag har fått från bostadsstyrelsen visar att länsbostadsnämnderna behandlade 59 låneärenden av detta slag under budgetåret 1966/67. Enligt nämndernas bedömning hade begränsningen av subventionsbeloppet i några fall medfört att förbättringsarbetena inte fått önskvärd omfattning. Jag är därför beredd att närmare undersöka behovet av en ändring av lånereglerna.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Särskilt tacksam är jag för att statsrådet är beredd att närmare undersöka behovet av en ändring i lånereglerna. Jag räknar nämligen med att denna undersökning kommer att ge ett sådant resultat att handikappad, som nu kan erhålla räntefritt stående lån eller räntefri stående lånedel med högst 4 000 kronor, skall kunna få ett sådant lån med högst 10000 kronor, såsom gäller för pensionärer m.fl. Jag har ingen anledning att ytterligare utveckla synpunkterna på denna fråga. Givetvis noterar jag att de nuvarande bestämmelserna givit vid handen att länsbostadsnämnderna bedömt läget så att »begränsningen av subventionsbeloppet i några fall medfört att förbättringsarbetena inte fått önskvärd omfattning». När denna bedömning nu har gjorts är statsrådet alltså beredd att undersöka behovet av en ändring i lånereglerna. Jag anser det vara ett positivt svar, och jag är tillfredsställd med detsamma och ber att få tacka.
Herr talman! Herr Jansson har frågat mig, om jag är beredd att ge besked om antalet tomma lägenheter i Stockholm och övriga storstadsområden. Herr Jansson ställde samma fråga till mig även under höstsessionen 1966. Jag svarade då att 1965 års bostadsräkning, som var den källa ur vilken svaret skulle kunna hämtas, ännu inte var färdig bearbetad och att några resultat därför inte hade publicerats. Sedan i april i år har det skett en successiv publicering av data ur 1965 års bostadsräkning, allteftersom resultat kommit fram för kommuner och län. Emellertid har sådana data som behövs för att kunna besvara herr Janssons fråga ännu inte publicerats. Jag har emellertid fått vissa preliminära uppgifter om hur lägenhetsbeståndet i de tre storstäderna var utnyttjat vid den tidpunkt då uppgifterna till bostadsräkningen hämtades in. I Stockholm fanns cirka 12600 lägenheter som inte beboddes av personer som var mantalsskrivna där. 10 400 av dessa var emellertid upplåtna som bostad, bl.a. till personer som hade sin hemort på annat håll men för sitt arbete behövde en bostad i Stockholm. Endast 267 lägenheter var till uthyrning lediga. Omkring 100 lägenheter disponerades tillfälligt för annat ändamål än bostad. 1300 lägenheter var antingen under reparation eller under ombyggnad eller utrymda på grund av förestående rivning. För 600 lägenheter saknades information om orsaken till att de inte var bebodda. I Göteborg fanns 6 700 lägenheter där ingen i lägenheten mantalsskriven person bodde. 4 300 av dessa var trots dettabeboddä. 600 var till uthyrning lediga, 1300 under reparation eller ombyggnad eller tomma på grund av förestående rivning. Cirka 100 disponerades tillfälligt för annat ändamål. För ungefär 400 lägenheter saknades uppgifter om de förhållanden som rådde. genheter saknades närmare uppgifter om förhållandena. De siffror jag här nämnt hänför sig alltså till de förhållanden som rådde för ungefär två år sedan. Tyvärr saknar vi för närvarande möjligheter att fortlöpande statistiskt följa hur dessa förhållanden förändras. Statistiska centralbyrån planerar emellertid en löpande statistik, som torde komma att ge viss information av den typ herr Jansson efterlyser i sin interpellation. Det kommer dock att dröja ännu ett par år innan sådana data kommer att finnas tillgängliga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Som han nämnde har jag ställt samma fråga tidigare, men den kunde inte då besvaras, eftersom siffrorna inte hade publicerats. Nu har statsrådet fått fram preliminära uppgifter, och de är enligt min mening långt ifrån ointressanta. I de tre största städerna finns det sammanlagt 21700 lägenheter som inte bebos av personer som är mantalsskrivna där. I Stockholm rör det sig om 12 600 lägenheter. Av dessa är emellertid 10400 upplåtna till bostäder bl.a. för personer som har sin hemort på annat håll men som för sitt arbete behöver bostäder i Stockholm. Det är alltså en stor grupp personer som har två bostäder. För åtskilliga kan behov därav föreligga — riksdagsmännen hör bl.a. till den kategorin. Men där skäl för innehav av två bostäder inte kan redovisas måste det anses vara ett uttryck för bristande solidaritet och dålig samhällsanda att ha mer än en lägenhet. Ofta kan man räkna med att sådana lägenheter utnyttjas så, att hyrans storlek pressas upp till svartabörs Pris. Det måste anses vara av stort intresse att i detalj studera det dubbla bostadsinnehavet liksom de lägenheter som enligt redovisningen disponeras för annat ändamål än bostäder eller där uppgift om upplåtelseform saknas. Omkring 100 lägenheter i Stockholm, 100 i Göteborg och 50 i Malmö disponeras tillfälligt för annat ändamål än bostad. Jag kan tänka mig att det här är fråga om den smygkontorisering som äger rum framför allt i de stora städerna. Det finns i svaret en siffra som jag gärna vill stanna något inför. Det säges där att 1300 lägenheter var antingen under reparation eller under ombyggnad eller utrymda på grund av förestående rivning. Men det är väl inte så många som helt kan utrymma en lägenhet för reparation, eftersom det är ont om bostäder; de flesta tvingas utnyttja sin lägenhet även under den tid då den repareras. Om siffran i svaret är korrekt, rör det sig därför säkerligen i de flesta fallen om utrymning på grund av förestående rivning. Sådana lägenheter tror jag utgör den stora potten. Jag har i annat sammanhang tagit upp frågan om rivningsraseriet i Stockholm. Inrikesministern har också uttalat sitt missnöje med det sätt på vilket man i Stockholms stad har handlat i dessa frågor, och jag tror att hans uttalande har bidragit till en viss bättring. Problemet är emellertid att man evakuerar hyresgäster och söker rivningstillstånd innan man fått byggnadstillstånd. Det är ingen nyhet för statsrådet, om jag säger att vi i Stockholm har haft många sådana fall. Det måste åstadkommas bättre korrespondens mellan de myndigheter som ger tillstånd till rivning och de som ger byggnadstillstånd, så att den första åtgärden blir betingad av den senare och inte tvärtom. Det finns en annan intressant siffra i inrikesministerns svar. För 600 lägenheter i Stockholm, 400 i Göteborg, och 100 i Malmö, tillsammans 1 100, saknas information om orsaken till att lägenheterna "inte är bebodda. Ett relativt stort antal lägenhetsägare redovisar sålunda inte skälen till att lägenheterna står tomma. Det finns anledning förmoda att dessa lägenheter så småningom kommer att erbjudas till högstbjudande, att de med andra ord kommer att saluföras på svarta börsen och användas i det lägenhetsskojeri som pågår i landet utan att lagligen beivras. Beträffande lägenheter, för vilka skälen till att de står obebodda inte redovisas, borde det finnas regler enligt vilka lägenheter som undanhålles efter viss tid måste tillföras bostadsmarknaden. En särskild typ av bostäder som jag inte skall närmare beröra i detta sammanhang utgör de s.k. lyxvillorna, som på grund av sitt höga pris inte finner köpare.

Dessa villor kommer av naturliga skäl att stå tomma under mycket lång tid framöver, om inte de kommunala myndigheterna på något sätt kan hjälpa bostadssökande, som är i starkt behov av lägenheter, att komma in i villor av detta slag. Jag utgår från att inrikesministern är ense med mig om att det är angeläget att förhindra att lägenheter står tomma.

Herr talman! Det är ytterst angeläget att det bostadsbestånd som finns verkligen blir utnyttjat, och detta gäller även de fastigheter beträffande vilka det kan diskuteras om de skall rivas eller inte. Vi anser därför att man i första hand bör försöka bevara dem genom reparation och underhåll, i vissa fall för en övergångsperiod på 10—15 år, under vilken vi hinner bygga nya lägenheter, så att det blir en bätte balans på bostadsmarknaden. Det görs också stora ansträngningar i denna riktning, och efter riksdagens bemyndigande i våras lämnas numera statslån till sådan verksamhet. Herr Jansson undrade vidare, om det inte vore ändamålsenligt att föra en fortlöpande statistik på detta område, så att man fick en bättre kontroll över utvecklingen. Han menade också att lokalt borde undersökas, om det finns ett bestånd av bostäder som i dag inte används. Jag delar hans uppfattning, men frågan är hur det hela skall ske. Vi genomför för närvarande vissa stickprovsundersökningar, genom vilka vi söker få ett grepp om utvecklingen framför allt i de större tätortsbildningarna, där det föreligger det största intresset av att få fram de bostadsreserver som eventuellt kan finnas. Vad beträffar nyproduktionen av villor har genom den lagstiftning om igångsättningstillstånd, som riksdagen i går beslutade att förlänga, fastställts den regeln att tillstånd inte skall lämnas för sådan villabebyggelse där kostnaden överstiger 200000 kronor. Jag hoppas att våra länsböstadsnämnder och länsarbetsnämnder konsekvent skall tillämpa denna regel. Jag vill ge en ytterligare liten belysning av situationen i Stockholm, eftersom herr Jansson tog upp frågan om de 1300 lägenheter där utflyttning skett för renovering, rivning etc. Det finns en kompletterande uppgift, som säger att av de 1300 lägenheterna i Stockholm var det 518 som utrymts på grund av förestående rivning. I Göteborg var siffran väsentligt högre för den kategorin, nämligen 1 111. Slutligen vill jag säga några ord om dem som har dubbla lägenheter. Den kategorin består bl.a., som herr Jansson sade, av riksdagsmän, affärsmän, företagare m.fl.: med viktiga intressen att bevaka i Stockholm. De har därför behov av bostad där. Men det finns ytterligare en grupp, som vi inte skall glömma i sammanhanget, nämligen de studerande. De bor ofta i lägenheter, i vilka de inte är mantalsskrivna, och de utgör framför allt i storstäderna inte någon liten grupp.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Av det framgår att någon ändring av gällande praxis på området inte skall göras. Jag är nöjd med det svaret. De s.k. barndagmammorna har nämligen fått den uppfattningen — och det saknades säkert inte fog för den — att praxis skulle ändras i samband med den obetydliga höjning av kostnadsersättningen som gjordes för några månader sedan. De bibringades den uppfattningen att ersättningen för mat till dagbarnet, leksaker, slitage av möbler m.m. skulle beräknas till ett betydligt lägre belopp än som varit fallet tidigare. Av det svar som finansministern nu givit mig framgår klart, att någon ändring av praxis inte skall göras, att barndagmammorna har rätt till avdrag för sina kostnader och att kraven på bevisning ej bör stäl las höga. I och med detta svar är det att hoppas att alla de barndagmammor som under de senaste månaderna slutat — bara på en plats är det 35 som sagt upp sig — skall återgå till detta viktiga arbete.

Herr talman! Först ber jag att få tacka finansministern för att han svarat på min interpellation. I sitt svar anser fi nansministern bl.a. att landstingens utrymme för utbyggnad av hälsooch sjukvården får anpassas med hänsyn till vad övriga samhällsaktiviteter kräver mot bakgrunden av det totala investeringsutrymme som det samhällsekonomiska läget medger. Detta svar anknyter såvitt jag förstår till det kända faktum, att trycket på sjukvårdsresurserna ständigt ökar genom ökad efterfrågan. Så som jag påpekat i interpellationen kräver åldringsvården bättre resurser, och utnyttjandet av de alltmer komplicerade metoder som den moderna forskningen ställer i människovårdens tjänst är också mycket kostnadskrävande. Allmänheten kräver av sjukvårdshuvudmännen att brister inom sjukvården rättas till och att de forskningsresultat som ofta på ett mycket tidigt stadium presenteras i press och radio-TV skall komma till utförande i praktiskt bruk på det lokala planet. Detta är en form av kommunalt samband som jag givetvis accepterar.

Det finns en tumregel som säger att första året en sjukvårdsanläggning är i bruk uppgår driftkostnaden till en tredjedel av "investeringskostnaden. En investering i sjukhusbyggnader på 30 miljoner kronor innebär alltså redan från starten en årlig driftkostnad på 10 miljoner. Landstingens huvudsakliga inkomst består av vad en proportionell kommunal beskattning ger. Kostnaderna inom hälsooch sjukvården har stigit mera än skatteintäkterna, och detta har tvingat fram höjda utdebiteringar. Låt mig med några siffror belysa problematiken. Örebro läns landsting, som jag tillhör, redovisar i sin stat för 1968 en automatisk löneoch kostnadsstegring på 18 809 000 kronor inom redan befintlig verksamhet. Mot detta svarar en ökning av skatteunderlaget, som vid 7 kronors utdebitering per skattekrona ger cirka 13 700 000 kronor i skatteintäkt. Det blir alltså ett underskott på 5 miljoner kronor. Enligt uppgift blir medelskatteuttaget i länet för år 1968 kronor 21:66 per skattekrona för den samlade kommunalskatten, och jag vill fråga finansministern: Var går gränsen för det kommunala skatteuttaget? Oavsett det förhållandet att varje höjning av den kommunala beskattningen hårdast drabbar låginkomsttagarna, finner jar det omöjligt för sjukvårdshuvudmännen att med nuvarande kostnadsutveckling och finansieringssystem åstadkomma någon väsentlig utbyggnad av sjukvårdsresurserna. Någonstans går en gräns även för det kommunala skatteuttaget. När den gränsen nås avstannar utvecklingen, om inte sjukvårdshuvudmännen får tillgång till högre inkomster än den kommunala beskattningen ger. Talet om fortsatt utbyggnad av sjukvården, fortsatt effektivisering av människovården blir meningslöst, om inte tillräckliga ekonomiska resurser kan ställas till sjukvårdssektorns förfogande. Mot bakgrunden av vad jag här sagt finner jag det befogat att upprepa den fråga jag ställt i interpellationen: Är statsrådet beredd medverka till att staten åtar sig ökat ansvar för finansieringen av hälsooch sjukvården? Denna fråga gäller inte så mycket sjukvårdens investeringskostnader som = fastmer driftkostnaderna.

Herr talman! Herr Asp har frågat chefen för jordbruksdepartementet, om han är beredd lämna kammaren en redogörelse för eventuella planer på att föreskriva dels att flottningsförening och dess intressenter skall vara skyldiga att före avlysning återställa flottled i ursprungligt skick, dels att vid sådan avlysning alltid skall förebringas utredning utvisande alternativa transportmöjligheter och kostnadsbesparingar. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Den ökande omfattning, i vilken flottningen nedläggs i våra allmänna flottleder, har i olika sammanhang föranlett önskemål om lagstiftning bl.a. i den riktning herr Asp syftar på. Jag avser därför att låta utreda vilka ändringar i flottningslagstiftningen som kan behövas. Utredningen kommer att ske inom justitiedepartementet och i sådan takt att en proposition om möjligt kan föreläggas riksdagen hösten 1968.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på interpellationen som jag betraktar som positivt, eftersom departementet nu förbereder en proposition till nästa års riksdag i ärendet. Jag har uppfattat det som en allvarlig brist i nuvarande lagstiftning om allmän flottled, att föreskrift saknas om skyldighet för flottningsförening att vid avlysning återställa flottleden i ursprungligt skick. Vi har ställts inför det problemet längs Ljusnan, där flottningen nu är definitivt avslutad och flottningsföreningen i sinom tid kommer att gå i likvidation. Det har visat sig att föreningen inte har vare sig skyldighet eller ekonomiska resurser att städa upp längs flottleden. Organiserad flottning har bedrivits i Ljusnan under 110 år, och under årens lopp har olika byggnader ut förts i: flottleden. Det är bommar och bomfästen av olika slag och dykdalber för att styra virket från flodstränder och holmar. Allt detta kommer nu mycket snabbt att raseras av högvatten och annat, och om de inte bortföres kommer det att förfula landskapsbilden. Det är angeläget att dessa anordningar undanskaffas men för det finns inga pengar. Nu har man tagit kontakt med naturvårdsintressena i länet och beslutat att gå till AMS och begära pengar för ändamålet. Jag tycker nog att det borde vara flottningsintressenternas skyldighet att städa upp i flottleden när man lägger ned flottningen på detta sätt. Det måste vara fel att allmänna medel skall tas i anspråk för uppgifter som bör åvila flottningsintressenterna. Och dessa intressenter är inte vilka som helst — ett par av landets större trävaruindustrier har använt flottleden under många herrans år och borde ha möjligheter att för egna medel rensa upp efter flottleden. Jag uppfattar emellertid justitieministerns svar på denna punkt så att vi är överens. En annan sak är i att man i enskilda direktionsrum, kanske här i Stockholm, fattar beslut om nedläggningar som innebär att staten får ta de negativa konsekvenserna. Här överförs betydande kvantiteter virke från flottled till landtransporter. Enligt flottningsföreningens uppgifter har det under senare tid varit i genomsnitt 10 miljoner klampar per år. Förvandlat till ton blir detta ungefär en miljon ton virke per år som kommer att tillföras järnväg eller landsväg. Det är betydande kvantiteter. Och en sådan nedläggning vidtar man utan att ta någon som helst kontakt med myndigheterna. Enligt = flottningsföreningens egna uppgifter har man haft 392 anställda, för kortare eller längre tid. De som arbetat i övre delen av flottleden har haft sysselsättning under några vårveckor. De som arbetat längre ned, vid skilje ställen, har haft sin huvudsakliga årsinkomst av detta arbete. Dessa flottningsarbetare har nu genom pressen fått besked om att när flottningarna avslutats för året så blir det inte mer arbete där. De får söka sig andra sommararbeten. Många av dem har varit i flottningsföreningens tjänst över 40 år. Därtill kommer att de inte kan komma i åtnjutande av det avgångsvederlag, som arbetsmarknadsparterna har = avtalat, därför att dessa säsongarbeten varit av för kort varaktighet. Även här blir det arbetsmarknadsverket som får träda till och klara upp missförhållandena. Nu är Ljusnan den första flottled som läggs ned. Nästa år blir det Ljungan och sedan följer förmodligen fler nedläggningar.

I detta fall kan det mycket väl vara så, att trävaruindustrierna totalt sett får en lägre transportkostnad genom att övergå från flottled till annat transportmedel. Men vad samhället får för kostnader är icke utrett, och det tycker jag som sagt att man borde vara skyldig att upplysa om när man vidtar åtgärder av så betydande omfattning som det nu är fråga om. Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret, som jag uppfattar såsom varande mycket positivt, och inväntar med intresse den proposition som kan komma till nästa års riksdag.
Herr talman! Jag kan bara svara för mitt fögderi som omfattar lagstiftningsfrågan. Jag kan försäkra herr Asp om att den lagstiftning som vi förbereder inom departementet, när de gäller frågan om återställande av flottled i dess ursprungliga skick, säkerligen kommer att bli tillfredsställande ur herr Asps synpunkter.

Herr talman! Herr Elmstedt har frågat dels när förslag väntas framläggas om statligt kreditstöd till rationella familjeskogsbruk, dels om jag är beredd lämna en redogörelse för principerna för bedömningen av kombinerade jordoch skogsbruk och dels hur jag ur jordbruksrationaliseringssynpunkt bedömer de ecklesiastika markförvärv,som delvis äger rum i konkurrens med enskilda aktiva brukare. Frågan om statligt kreditstöd till förvärv av särskilda skogsbruksfastigheter skall prövas av den skogspolitiska utredningen. Det är inte nu möjligt att ange någon tidpunkt då resultatet av utredningen kan väntas. Som villkor för stöd till kombinerade jordoch skogsbruk gäller bl.a. att jordbruket i sådan enhet kan beräknas bli så omfattande och effektivt, att investeringen i denna del blir lönsam. Detta lönsamhetskrav innebär att i jordbruksdelen insatt arbete och kapital skall ge full timersättning respektive normal förräntning. Vidare krävs för sådant stöd att jordbruksföretaget har, eller kan förutses inom nära framtid få, förutsättningar för rationell jordbruksdrift. Härav följer att för att stöd skall kunna lämnas till ett kombinerat företag jordbruksdelen kan väntas bestå på lång sikt samt att den bör ha en sådan omfattning, att brukaren kan få sin huvudsakliga sysselsättning däri. Då det gäller ecklesiastika markförvärv vill jag framhålla att dessa bedöms enligt samma grunder som gäller vid prövning enligt jordförvärvslagen. Detta innebär bl.a. att prövning sker om marken behöver tas i anspråk för. rationaliseringsändamål.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation.

Vi är emellertid inte där än, och det enda man kan göra i dag är tydligen att uttrycka en förhoppning om att den utredning som statsrådet hänvisar till i sitt svar skall framlägga förslag till lösning och att detta sker utan alltför lång tidsutdräkt. Den andra frågan gällde principerna för bedömningen av om en brukningsenhet utgöres av ett kombinerat jordoch skogsbruk eller inte. Den frågan har stort intresse framför allt för dem som är direkt ekonomiskt berörda men även för dem som skall handlägga sådana ärenden. Praktiskt taget överallt i vårt land med undantag för i rena slättbygder blir denna gränsdragning allt svårare. Jordbruksministerns svar på den frågan ger vid handen, att åtskilliga fastigheter av rationell familjebruksstorlek blir nära nog oåtkomliga för unga människor som utbildat sig för en framtid inom denna näring. De som har tillgång till kapital — och visst finns det sådana köpare — möter därvidlag inga problem. Jag tänker här på juridiska personer, bolagen, domänverket och stiftsnämnderna, för att här bara nämna några av de mera köpstarka. Jag förnekar inte att det kan vara befogat att även dessa kategorier köpare ibland och i vissa sammanhang kommer in i bilden, men hur skall den enskilde jordoch skogsbrukaren kunna konkurrera i det sällskapet? För dem är det ett livsvillkor att statliga kreditgarantier ställes till förfogande. Konkurrensen blir även då hård men sker i sådana fall ändå på i någon mån lika villkor. Vem kan då avgöra, om en fastighet har den strukturen att statlig lånegaranti kan beviljas? Det är den saken som är avgörande för om en person skäll kunna förvärva en kombinerad jordoch skogsbruksfastighet. Vem skall göra bedömningen av huruvida fastigheten är kombinerad eller om den skall anses vara en ren skogsbruksfastighet? Om det är en ren skogsbruksfastighet föreligger nämligen inga möjligheter att erhålla statlig lånegaranti. Även om jordbruksdelen upptar en ansenlig del av fastighetens totala areal kan den situationen uppstå. För mig står det klart att lantbruksnämnden är det organ som bäst kan klara denna grannlaga uppgift. Nämnden är sammansatt av personer med insikter i samhällslivets olika funktioner och med god kännedom om förhållandena på orten. De kan därför bedöma värdet av en fastighets olika tillgångar, t.ex. byggnader och annat. De har också möjligheter att vid bedömningen ta med synpunkter på landskapsbilden, vilket inte är oväsentligt med tanke på hur det i dag på sina håll ser ut. Lantbruksnämnden har enligt förarbetena till jordförvärvslagen bl.a. till uppgift att trygga tillgången på jord och skog för den aktivt brukande befolkningens behov. Detta är ytterligare ett skäl som talar för att nämnden är den instans som bäst kan göra den bedömningen. En lantbruksnämnds tjänstemän får ofta förfrågningar från personer, som är spekulanter på salubjudna fastigheter, och den främsta frågan gäller då självfallet möjligheten till statlig lånegaranti. Detta är för de allra flesta seriösa köpare en avgörande fråga, och ett svar måste kunna lämnas på den. Man blir därför något förvånad över att lantbruksstyrelsen — vilket har hänt i ett fall som jag känner ganska väl till — helt frankt undanröjer det beslut som en enhällig lantbruksnämnd efter besök på platsen och i övrigt med hänsyn tagen till de omständigheter, som jag tidigare redovisat, kommit fram till vid sin bedömning av huruvida fastigheten i fråga skall vara kombinerad eller inte. Vi hamnar i en ohållbar situation, om en högre instans alltför lättvindigt kan avfärda vad en regional myndighet efter omsorgsfull prövning enhälligt kommit fram till. Strukturrationaliseringen i en bygd kan på detta sätt få en olycklig snedvridning, som försvårar det fortsatta rationaliseringsarbetet i trakten. I samband med riksdagsbehandlingen år 1965 av förslaget till ny jordförvärvslag hade frågan om gränsdragningen mellan olika brukningstyper en framträdande plats. I tredje lagutskottets av riksdagen godkända utlåtande sades att vi hade att vänta en utveckling mot rena skogsbruk och att man därför i viss utsträckning borde främja rationella familjeskogsbruk genom statligt kreditstöd. När det gäller den sista fråga som jag tagit upp i min interpellation, spörsmålet om de ecklesiastika markförvärven sett ur jordbruksrationaliseringssynpunkt, tycker jag att jordbruksministern i sitt svar går förbi den fråga som jag ställt. Jag tar mig därför friheten att ytterligare något precisera vad den avser. rationaliseringssynpunkt är riktigt, att mitt i en bygd som helt präglas av större eller mindre fastigheter av familjebrukskaraktär genom sammanslagning av fastigheter skapa ett s.k. biskopshemman? Jag har inget emot att juridiska personer förvärvar mark i viss utsträckning, vilket jag påpekat tidigare i mitt anförande, men jag anser det vara helt felaktigt att myndigheterna utan urskillning tillåter och medverkar till dylika punktköp.

Herr talman! Beträffande det sista avsnittet i herr Elmstedts interpellation vill jag framhålla att alla ärenden som gäller kyrkliga förvärv prövas gemensamt mellan ecklesiastikdepartementet och jordbruksdepartementet. De underställs också om så anses vara befogat de myndigheter, som haft att befatta sig med dessa ärenden på ett tidigare stadium, exempelvis lantbruksstyrelsen. Jag kan inte, herr Elmstedt, erinra mig att det i något ärende under min tid skulle ha förekommit att de kyrkliga förvärven på ett uppseendeväckande sätt skulle ha motverkat syftet med jordbruksrationaliseringen. Jag kan självfallet inte i dag yttra mig om ett visst förvärv, om inte omständigheterna närmare preciseras.

Man får alltså i varje särskilt fall bedöma alla de omständigheter som föreligger. Jag kan bara försäkra herr Elmstedt att liksom hittills kommer de ecklesiastika förvärven att noggrant prövas. Det finns inte anledning antaga att jordbrukets rationaliseringsintressen skulle eftersättas i detta sammanhang. Jag upprepar vidare att när det gäller rena skogsbruksfastigheter eller fastigheter där jordbruksdelen är obetydlig kan vi inte i dag ge kreditgarantier och annan form av stöd. Vi är väl medvetna om att det kan finnas enstaka fall där det är en olägenhet att samhället i dag inte kan hjälpa. Men vi får vänta på förslaget från den utredning som arbetar med dessa frågor, och sedan får riksdagen ta ställning till om även tillkomsten av s.k. familjeskogsbruk skall stödjas. Hittills har vi stött jordbruket på olika sätt med bidrag — nu ges stödet i övervägande grad genom kreditgarantier. Men detta stöd har ju lämnats med hänsyn till jordbrukets speciella ställning. Vi har ansett att skogsbruket skulle kunna klara sig utan samhällsstöd. Det får ju de bolag göra som arbetar med skogsproduktion och skogsförädling, och frågan är om man inte kan räkna med att även den enskilde brukaren bör ha förutsättningar i detta hänseende. Men det är ett spörsmål som vi får ta upp så småningom; det är för tidigt, tycker jag, att gå in i en diskussion om den frågan i dag. Vid de förvärv som herr Elmstedt berört gäller jordförvärvslagens bestämmelser. Som jag framhållit även i andra sammanhang måste man därvid beakta också säljarens intressen. Säljaren har kanske efter mycket stora ansträngningar fått en köpare, och då får man sannerligen tänka sig för mer än en gång innan man hindrar att ifrågavarande försäljning kommer till stånd. Det kan betyda mycket för vedderbörande: och det skall föreligga uttalade skäl för att marken behövs för förstärkning av befintliga jordbruk om man skall hindra ett förvärv. Också säljarintresset måste alltså beaktas.

Herr talman! Först och främst vill jag framhålla, att så optimistisk är jag för min del inte, att jag vågar räkna med att en enskild brukare här i landet någon gång kommer att kunna ta upp konkurrensen i prishänseende när det gäller köp av fastigheter med vare sig bolag eller stiftsnämnder. Jag tror inte heller att andra vågar hoppas på en sådan utveckling. Vill vi ha kvar någon form av enskilt ägande härvidlag måste vi nog i fortsättningen räkna med ett statligt kreditstöd. Samhällsstrukturen är sådan i dag.

En enhällig lantbruksnämnd hade avstyrkt stiftsnämndens anhållan med enligt mitt förmenande mycket starka motiveringar, men lantbruksstyrelsen gav i sitt yttrande klarsignal. Det inträffade har, som jordbruksministern säkerligen förstår, vållat en del irritation. Det fanns också andra spekulanter, men de kom mer eller mindre bort i sammanhanget. Men här gället det också en principfråga, nämligen bedömningen av huruvida en fastighet är kombinerad eller inte. Denna bedömning måste, såvitt jag kan förstå, göras av lantbruksnämnden. Vi måste ha förtroende för lantbruksnämnderna när det gäller deras förmåga att avgöra dessa frågor. Det är ju inte arealen — förhållandet mellan åkermark, skogsmark och annan mark — som är avgörande för om en fastighet kan anses vara kombinerad. Det finns en rad andra faktorer — som jag redogjort för i mitt första anförande — vilka måste tas in i bilden, och en regional myndighet har lättare att göra en dylik bedömning än en central. Om de ecklesiastika marktillgångarna på sina håll, med hänsyn till utvecklingen, säljs till närliggande expanderande kommuner och kyrkan alltså får pengar friställda skall de pengarna placeras någon annanstans. Skulle vi — det kan vara intressant att höra jordbruksministerns syn på den punkten — kunna tänka oss att stiften finge möjlighet att i större omfattning placera sitt frigjorda kapital i andra realvärden än i jord och skog.
Herr talman! Herr Elmstedt har ånyo upprepat, att han anser att lantbruksnämnden slutligt skall avgöra huruvida ett förvärv skall tillåtas och huruvida det är ett kombinerat företag, som faller under författningen. Jag tror nog att det i flertalet fall blir så, att lantbruksnämndens bedömning kommer att bli avgörande för ställningstagandet. Men naturligtvis kan — i det här avseendet liksom i många andra — enstaka fall bli föremål för prövning i lantbruksstyrelsen eller föras upp till prövning i regeringen. Det innebär dock inte att man frångår principen att dessa ärenden i första hand skall handläggas i första instans. Det vore orimligt om det, just vid bedömningen av denna typ av ärenden, inte skulle finnas någon möjlighet till överprövning i lantbruksstyrelsen eller — i sista hand — hos regeringen. I så fall kunde man fråga sig vad vi har för glädje av en lantbruksstyrelse, som ändå i dylika kniviga fall skall avgöra vad som kan anses vara rimligt och stå i överensstämmelse med gällande författningar. Vi skall inte förvåna oss Över att en underordnad myndighets bedömning i enstaka fall kan komma att ändras vid prövning i överordnad instans. Till sist vill jag säga att jag ibland haft samma funderingar som herr Elmstedt, nämligen om det inte vore på tiden att kyrkan kunde få möjlighet att placera pengar i annat än jord, vilket i dag tydligen är den enda möjlighet som står till buds. Denna fråga måste dock prövas i annat sammanhang. Jag vet inte om dessa spörsmål kan klaras upp utan att kyrkomötet — eller vilken instans det nu är som i sista hand skall avgöra dessa frågor är positivt inställt till ett sådant arrangemang. Personligen har jag samma uppfatining som herr Elmstedt på den punkten.
Herr talman! Det hade kanske inte varit nödvändigt med ytterligare inlägg 1 denna diskussion, men det är inte precis varje dag jag är helt överens med jordbruksministern. Jag vill passa på tillfället att säga att jag med tillfredsställelse noterar att vi har samma uppfattning på den sista punkten. Vägarna att nå detta mål är jag inte kapabel att bedöma för tillfället, men det är ändå intressant att det har varit möjligt att väcka tanken, även om jag vet att detta är ett oerhört känsligt område. Har man den uppfattningen, att kyrkan skulle kunna tänkas placera sina tillgångar i andra realvärden, är emellertid därmed inte sagt att man förmenar den att placera i realvärden; det är bara fråga om i vilka. När det gäller bedömningen av om en fastighet är kombinerad eiler inte har jag inte ett ögonblick tänkt mig att den skulle vara slutgiltig i och med att en lantbruksnämnd har sagt sin mening. Frågan är emellertid ofta komplicerad. Allteftersom den inre rationaliseringen fortskrider övergår alltfler fastighetsägare, som tidigare bedrivit en produk tion baserad på jordbruksdelen, till att förlägga tyngdpunkten i skogsdelen. Om en fastighetsägare gör detta och det uppmanas han till — innebär det att fördelningen vid nästa ägarskifte kan ha blivit sådan, att den tillämnade köparen vägras lånegaranti. Detta måste verka negativt från rationaliseringssynpunkt. Det är sådana aspekter man bör ta in i bilden.

Det är nämligen inte alltid man strikt efter bokstaven kan meddela ett utslag i ett sådant ärende.
Herr talman! Att man prövar ärendet i en högre instans betyder inte, herr Elmstedt, att man bortser från de synpunkter som legat till grund t.ex. vid lantbruksnämndens bedömning. Akten finns ju kvar och därmed alla de fakta som har framkommit vid bedömningen. Ofta kan emellertid lantbruksstyrelsen se frågan i ett större perspektiv. Vi vet att uppfattningarna kan vara skilda i olika landsändar, och då kan det vara en fördel att i vissa ärenden få in den erfarenhet som lantbruksstyrelsens ledamöter har genom att de får bedöma ärendena för hela landet. Det kan alltså vara en styrka att få en sådan bedömning, men den betyder självfallet ingalunda att man på något sätt bortser från de iakttagelser och uppfattningar som kan föreligga på det lokala planet. Jag noterar att när det gäller önskvärdheten av vidgade möjligheter för kyrkan att placera sitt kapital är vi tyd ligen överens. Det är kanske inte så ofta som herr Elmstedt och jag är ense i dessa frågor.

Herr talman! Jag skall av naturliga skäl inte yttra mig i frågan om statligt stöd till rena skogsbruk, men jag vill göra en liten kommentar till jordbruksministerns svar beträffande de s.k. kombinerade jordoch skogsbruken. Statsrådet säger att förutsättningen för att den statliga hjälpen skall kunna stå till förfogande bör vara att brukaren har sin huvudsakliga sysselsättning vid jordbruksdelen, om jag fattade svaret rätt. Det synes mig angeläget att man ordnar denna detalj i bestämmelserna på ett smidigt sätt. I många fall gör nämligen husmodern och ibland också andra familjemedlemmar en väsentlig insats när det gäller just jordbruksdelen.

Herr talman! Herr Antby tar upp en fråga som det naturligtvis kan finnas skäl att behandla i detta sammanhang, men den är dock teoretisk. Om man tänker sig en gård med mjölkproduktion kan man inte kontrollera om det är brukaren eller hans hustru som utför mjölknings arbetet. Man får bedöma familjen som helhet. Om vi går in på sådana här finslipade bedömningar kan det givetvis uppstå svårigheter att definitivt avgöra om det rör sig om hela familjen eller enbart brukaren. Vi måste i detta avseende göra en lämplighetsbedömning. I anslutning till den tidigare diskussionen vill jag gärna hålla med om att det pågår en utveckling inom vårt jordbruk som mycket väl kan leda till att ett företag, som kanske för tio år sedan var att betrakta som ett kombinerat jordbruksoch skogsbruksföretag, i dag har fått karaktären av cnbart skogsbruk. Denna olägenhet måste vi ta. Det går i allmänhet att sälja en sådan fastighet, men då är det uppenbarligen andra kriterier än de som gäller för jordbruk som kommer in vid försäljningen. Jag har redan sagt att vi har behov av att få ett förslag från utredningen som antagligen kommer att beakta dessa frågor.

Herr talman! Det som jordbruksministern kom in på nu senast kan man nog inte vifta bort riktigt så lätt. Det förhåller sig ofta så att äganderätten till fastigheter inom familjejordbruket flyttas över till nästa generation. Enligt jordbruksministerns senaste anförande är han medveten om att det sker en omfördelning av tyngdpunkten från jordbruksdelen till skogsbruksdelen. Detta sker med ägarens bistånd; han uppmanas att driva sin verksamhet på det sättet och utvecklingen tvingar honom också till det. Han skulle alltså göra detta i medvetandet om att han därmed försvårar möjligheterna för sin efterträdare att överta fastigheten, för så vitt inte efterträdaren är en juridisk person som har lättare att skaffa krediter än en enskild person. Det ger inte möjligheter till en positiv syn på den inre rationaliseringen av jordbruksföretagen, om någonting sådant skymtar i fjärran när ett ägarskifte skall ske.
Herr talman! Den här debatten har kanske blivit en aning uttöjd, och jag antar att detta blir mitt sista inlägg. Men, herr Elmstedt, ta som exempel en situation där ett kombinerat jordoch skogsbruk blivit ett rent skogsföretag. Skall då sonen när han tar vid gå till lantbruksnämnden och säga: Var snäll och finansiera överflyttningen av skogen från min far till mig! Med den författning vi i dag har finns inte en möjlighet att på detta sätt finansiera en sådan överflyttning av äganderätten från far till son.

Herr talman! Fru Holmberg har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet om han anser att den tekniska utbildningen är anpassad till näringslivets behov eller om han överväger att ge grundutbildade tekniker möjligheter att i fastare former genomgå den specialisering som industrin kan kräva. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Såsom fru Holmberg konstaterar har det rådande arbetsmarknadsläget medfört att den tidigare stora efterfrågan på personal med teknisk utbildning minskat. Under det senaste året har en viss ökning skett av arbetslösheten inom gruppen yngre tjänstemän, så att i juni detta år nästan en tiondel av de arbetslösa tjänstemännen var under 25 år. Arbetsmarknadsstyrelsen har konstaterat att bl.a. nyutexaminerade tekniker drabbats av den minskade efterfrågan. Samtidigt har examinationen vid olika skolor ökat som en konsekvens av den förda utbildningspolitiken. De som nu kommer ut på arbetsmarknaden från bl.a. det äldre gymnasiets tekniska utbildningslinjer har fått en utbildning som är avsevärt mer specialiserad än den som ges i det nya gymnasiala skolsystemet. Den utbildning som arbetsmarknadsstyrelsen f. n. bedriver syftar i första hand till att bredda användningsområdet för teknikerna, antingen så att de kan utnyttjas för en vidare sektor av teknisk-industriell verksamhet eller så att de utbildades kapacitet kan utnyttjas inom yrkesområden som gränsar till de traditionellt tekniska. Rådande arbetsmarknadsläge ger ingen anledning överväga någon ändring av den beslutade nya uppläggningen av utbildningen av teknisk personal. Jag anser att man kan hysa goda förhoppningar att den bredare utbildning — i vissa fall kompletterad med en specialisering i form av påbyggnadskurser — som de ungdomar som genomgår det nya gymnasiet och fackskolan får skall göra dem attraktiva på arbetsmarknaden och samtidigt ge dem större frihet att välja sitt framtida verksamhetsfält.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. På den direkta fråga jag ställde är svaret inte precis som jag hade hop pats, men jag utläser i motiveringen ändå positiva drag. Vi vet att den nuvarande situationen på arbetsmarknaden är kärv i synnerhet för utbildade tekniker och ingenjörer, och varje år strömmar nya sådana ut från utbildningsanstalterna. I arbetsmarknadsstyrelsens långsiktiga kursplanering inriktar man sig på att i de fortbildningskurser man planerar ta emot 5 000 nya gymnasieingenjörer och ett antal fackskoleingenjörer som utexamineras till våren. Det är givetvis synnerligen värdefullt att denna fortbildning kan ske. Arbetsmarknadsstyrelsen har för närvarande inte någon statistik på i vilken utsträckning teknikerna efter påbyggnadsoch omskolningskurser har kunnat placeras på arbetsmarknaden. Naturligtvis får man räkna med att deras konkurrenskraft stiger tack vare en sådan merutbildning, men man har å andra sidan inte några garantier för att de efter avslutad kurs även får anställning. Vad jag finner positivt i statsrådets svar är upplysningen att den efterutbildning som nu pågår syftar till att bredda användningsområdet för teknikerna och till att de utbildades kapacitet därmed skall kunna utnyttjas inom andra yrkesområden. På arbetsmarknaden ställs ofta krav på specialisering och inte minst på erfarenhet från olika områden inom arbetslivet. Någon erfarenhet har inte de nyutbildade. Man frågar sig då: Är det möjligt att i efterutbildningen ge eleverna en viss praktisk erfarenhet av arbetslivet samtidigt som de får teoretisk utbildning? Det skulle innebära en betydande förstärkning av utbildningen, eftersom erfarenhet nu värdesättes så högt. Jag vill gärna vara lika förhoppningsfull som statsrådet beträffande teknikernas framtida möjligheter på arbetsmarknaden, men för närvarande är läget inte ljust. Statsrådet hyser också goda förhoppningar om teknikernas möjlighet till valfrihet i framtiden, och även jag hoppas att det kommer att ljusna på den fronten. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Rent allmänt vill jag säga alt vi inte skall överdriva de temporära svårigheterna; jag är säker på att de kommer att övervinnas. Vad gäller den speciella frågan, om omskolningskurserna kan läggas upp ännu bättre så att det skall bli lättare för eleverna att komma ut på arbetsmarknaden, konstaterar jag att arbetsmarknadsverket och skolmyndigheterna, som ansvarar för kurserna, ständigt är i kontakt med de blivande arbetsgivarna. Utbildningen anpassas successivt så, att den skall bli till maximal nytta för både eleverna och de blivande arbetsgivarna.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för den upplysning som statsrådet nu lämnade. En sådan ständig kontakt borgar för att det kommer att ljusna på denna front.

Herr talman! I en interpellation har herr Andersson i Örebro frågat mig om jag anser att nationalfonotekets personal har tillfredsställande arbetsmöjligheter och, om jag inte anser detta vara fallet, vilka åtgärder jag överväger att vidta. Nationalfonoteket är en arbetsenhet vid kungl. biblioteket och det ankommer närmast på verksledningen att avgöra vilken personal och vilka lokaler som kan tilldelas arbetsenheten inom frågan om hur tillgänglig personal och ramen för de resurser som av Kungl. Maj:t och riksdagen ställs till förfogande för biblioteket i dess helhet. Frågan om nationalfonotekets ställ ning är en del av det större komplex av frågor som sammanhänger med de vetenskapliga = bibliotekens, «däribland kungl. bibliotekets, inre organisation. Genom beslut av Kungl. Maj:t den 9 juni i år har statskontoret fått i uppdrag att utreda dessa frågor och därvid i fråga om kungl. biblioteket särskilt ta hänsyn till dess olika centrala uppgifter inom forskningsbiblioteksområdet. Statskontoret kan därvid väntas ta upp de med nationalfonoteket förknippade problemen. Även i ett annat utredningssammanhang räknar jag med att nationalfonoteket kommer att beröras. En utredning rörande arkivfrågor för den moderna informationsbehandlingens databärare m.m. har nyligen tillsatts. De databärare som här avses är förutom bl.a. hålkort, hålremsor och magnetband också skivor. Utredningen skall bl.a. överväga arkivtekniska frågor och kostnadsfrågor. I fråga om kungl. bibliotekets lokalsituation som helhet kan jag nämna att projektering pågår av ett underjordiskt bokmagasin i omedelbar anslutning till biblioteksbyggnaden. Jag räknar med att ställning till byggnadsprojektet kommer att kunna tas inom den närmaste tiden. Enligt vad jag inhämtat räknar kungl. biblioteket med att den avlastning som de nya magasinslokalerna medför skall kunna leda till att även nationalfonoteket får ökade utrymmen.
Herr talman! Statsrådet går i sitt interpellationssvar i stort sett förbi min frågeställning; jag frågade vad han anser om personalens arbetsförhållanden. I svaret hänvisas i första hand till att övriga resurser skall disponeras är en sak som verksledningen får avgöra. Jag har fullt klart för mig att fonoteket är en arbetsenhet under kungl. biblioteket. Men det förhållandet att fonoteket arbetar under så speciellt svära förhållanden har tidigare motiverat, att man vidtagit åtgärder för att det material som där finns skall bli tillgängligt för forskare. Tittar man tillbaka i riksbibliotekariens petitaskrivelser finner man, att han under flera år begärt att få en förstärkning. I årets petita säger han fölande: »Nationalfonotekets snabba tillväxt, med en ökning av beståndet på cirka 700 procent sedan 1962 och ett totalt skivbestånd på cirka 56 000 skivor, fordrar en snar personalförstärkning. Den fr.o.m. 1963/64 inrättade tjänsten som biblioteksassistent är i dagens läge helt otillräcklig redan för det löpande arbetet med katalogisering etc. För ett säkrande av nationalfonotekets utveckling kräves nu kvalificerade insatser inom planering, förvärvsverksamhet, information etc. Personalen bör förstärkas med en till fonoteket knuten tjänst som intendent.» Samma begäran framställde riksbibliotekarien förra året, men han fick avslag på sitt äskande. I svaret säger statsrådet att nationalfonoteket lyder under kungl. biblioteket. Det gör det i dubbel bemärkelse, eftersom fonoteket disponerar 60 kvadratmeter av en gammal kolkällare, i vilken man inte ens kunnat lägga in något golv på grund av att alla ledningar från pannrummet, som ligger vägg i vägg med fonoteket, måste vara tillgängliga för reparationer. Värmen i lokalen är inte lämplig vare sig för personalen eller materialet. Detta medför att man för att skydda materialet måste packa det i trälådor som spikas igen. Vad man kanske i första hand behövde, herr talman, vore en snickare. Jag tycker nämligen att det är onödigt att så pass kvalificerad personal står och spikar igen lådor. Jag har räknat med att nationalfonoteket trots allt — bl.a. med tanke på det tal förre ecklesiastikministern höll vid dess invigning — skulle få tillräckliga resurser. Detta passiva samlande fyller ingen egentlig mission. I utländska fonotek har man en anställd på 10000 skivor, medan vi på nationalfonoteket i Sverige har en anställd på 30 000 skivor. Enligt konsertbyråutredningens arbetshypotes skall fonoteket ta hand om alla exklusiva kommersiella skivor och även Operans, Konsertföreningens, Drottningholmsteaterns och Stadsteaterns band. Man har cirka 5 000 fonografrullar att ta hand om. Det är då viktigt att vi får en tillfredsställande lösning av denna fråga, men det måste ske snart, om det över huvud taget skall vara möjligt att bevara det material vi har.
Herr talman! Den där snickaren tror jag väl att byggnadsstyrelsen vid tillfälle kan skaffa fram. Vad jag rent allmänt sade i svaret var att fonotekets problem har uppmärksammats i många olika sammanhang, och när det gäller lokalfrågan konstaterade jag till slut att med de planer som nu håller på att realiseras kommer fonotekets lokalförhållanden med största säkerhet att kunna förbättras. Vad herr Andersson i Örebro egentligen är ute efter är min uppfattning om ett petitaärende som skall behandlas nästa år, och det kan jag självfallet inte ge någon upplysning om; man får helt enkelt vänta tills statsverkspropositionen presenteras. Vidare kan det väl inte vara rimligt, herr Andersson, att jag skulle framföra några speciella synpunkter på en avdelning som står under KB:s förvaltning. Inte skall väl regeringen lägga sig i verksledningens dispositioner härvidlag? Jag tror, herr talman, att de svårigheter som föreligger — jag är medveten om dem — för kungl. biblioteket inte är större än att de kan lösas på ett rimligt sätt.

Herr talman! Självfallet vill jag inte binda statsrådet vid något ställningstagande beträffande KB:s petitaskrivning. Vad jag har velat aktualisera är arbetsförhållandena för fonoteket, och vad jag har velat veta är vad statsrådet anser om dem. Den allmänna skrivningen i interpellationssvaret säger naturligtvis inte så mycket. Dessa problem, som nu i viss mån uppmärksammats, kommer eventuellt att tas upp i två olika utredningar; man säger att »statskontoret kan därvid väntas ta upp de med nationalfonoteket förknippade < problemen».

Herr talman! Herr Bengtson i Solna har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra sådana försummelser av motorförare, som förvärrar luftföroreningarna och därmed trivseln för människan i samhället. Herr Bengtson nämner härvid onödig tomgångskörning, olämpligt riktade avgasrör och felaktigheter i motorerna. Herr Bengtson har vidare frågat om jag vill upplysa kammaren om dels huruvida den av kommunikationsdepartementet utsedda expertgruppen vid AB Atomenergis anläggningar i Studsvik beräknas framlägga några delresultat inom en snar framtid, dels vilka resultat som noterats vid polisens flygande inspektion med avseende på kontroll av rökighet av dieselavgaser. Bilavgasproblemet har behandlats i proposition 1967:166 med förslag till ändring i vägtrafikförordningen såvitt avser fordons beskaffenhet och utrust: ning m.m. I propositionen, som nyliger avlämnats till riksdagen, behandlas frå gorna om tomgångskörning och om av gasrörens riktning. Där redogörs också för det arbete som bedrivs av kommunikationsdepartementets expertgrupp för bilavgasundersökningar. Jag kan därför med hänvisning till propositionen inskränka mig till att ge ett par kompletterande upplysningar på dessa punkter och lämna ett svar på en fråga i interpellationen som inte direkt berörs i propositionen, nämligen polisens medverkan vid avgaskontroll av dieselbilar. I det första hänseendet kan jag meddela, att den utredning om dieselavgaser som berörs i propositionen nu har avlämnats av expertgruppen och för närvarande remissbehandlas. Med »felaktigheter i motorerna» torde interpellanten avse främst fel inställda bränsleinsprutningspumpar på dieselmotorer och dåligt justerade förgasare på bensinmotorer. Frågan om insprutningspumparna behandlas — som anges i propositionen — i utredningen om dieselavgaser. Frågan om förgasarna kommer expertgruppen för bilavgasundersökningar att behandla vid sina fortsatta undersökningar. Polisen har hittills inte haft möjlighet att ägna sig åt kontroll av rök från dieselbilar vid flygande inspektion annat än i mycket begränsad omfattning. Viss kontroll har utförts av statens bilinspektion, som härvid samarbetat med polisen. Det bör framhållas att förberedelserna inför omläggningen till högertrafik och det kraftigt ökade antalet körkortsprov före omläggningen bundit personalen hos bilinspektionen i sådan omfattning att det inte funnits några möjligheter till avgaskontroller. Sedan arbetsbelastningen på körkortssidan numera lättat har bilinspektionens kontroll över dieselbilarna återupptagits, och den skall fortgå i den utsträckning som är möjlig. Det är givet att kontrollen kommer att ske i samarbete med polisen. Slutligen vill jag starkt understryka att bilavgasproblemet bör få en snar lösning. Vi håller inom departementet en hög beredskap, och jag är beredd att så snart tillräckligt underlag föreligger föreslå de åtgärder som kan vara påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det i stora drag positiva svaret på mina frågor. Sedan interpellationen framställdes, har vi ju fått den proposition som statsrådet talade om, och där är ju en hel del redovisat. Det är naturligtvis de bekymmer vi har framför allt i storstadstrafiken vid rusningstid, när vi får långa köer, som gör att detta är ett problem även hos oss. I USA är ju problemet betydligt större, och hos oss är kanske inte problemet så förfärligt stort. Men det är dock ett problem och det är ett problem ar flera synpunkter. Det är en trafik säkerhetsfråga, det är en hälsovårdsfråga, men det är också en fråga om nedsmutsning av övriga trafikanter och ekonomisk skadegörelse på det viset. Slutligen är det också ett trivselproblem. Det är ju lukter som alstras av bilarna och som man rimligtvis borde försöka göra något för att eliminera. I propositionen föreslår kommunikationsministern en del åtgärder. Där är frågan om avgasrörens riktning diskuterad. Den lösning som därvidlag skisseras är jag helt nöjd med. Vidare är ju frågan om vevhusavgaserna uppklarad, och i det avseendet är väl heller ingenting annat än att tacksamt göra statsrådets förslag till föremål för beslut. Beträffande tomgångskörning har vi ju sedan ett år haft rent lokala regler i Stockholms stad. Det är väl den enda lokala regel som har funnits. Där har man sagt att tomgångskörning icke bör ske längre än tre minuter. Man har maximerat tiden på förslag av hälsovårdsnämnden i Stockholms stad. Bestämmelsen har tagits in i ordningsstadgan, vilket innebär, att polisen har skyldighet att se till att regeln efterlevs. Såsom redovisas i propositionen nr 166 är emellertid problemet relativt komplicerat. Man har framhållit att exempelvis ett aggregat som används för uppvärmning av bil är hänvisat till körning på tomgång, och man har konstaterat, att aggregatet är olämpligt för framtiden. I och för sig kan man ju säga att det är ett riktigt konstaterande. Det är väl bara frågan om det inte är på detta plan som den stora försyndelsen ligger. Jag skall emellertid inte föregripa utskottsdiskussionen och behandlingen av propositionen här i kammaren. Jag har nu nämnt de frågor som fått en såvitt jag förstår positiv behandling, men det finns ett par problem beträffande vilka jag hade väntat få en något mer ingående redogörelse. Jag kan börja med det stora spörsmålet som gäller renare av ångorna från avgasrören. Såvitt jag vet har ett svenskt bilbolag nu lyckats lösa detta problem rätt bra då det gäller bilar för export till USA, där regler redan är i kraft med påföljd att de som exporterar bilar dit måste rätta sig efter dessa bestämmelser. Det är tydligt att Volvo, som det här är fråga om, har kunna lösa problemet åtminstone så bra att USA finner det acceptabelt.

Det är i alla fall klart att den typ av avgasrenare det här gäller blir inbyggd i de nya modellerna och att lösningen i fråga inte kommer att avse bilar som redan är i drift. Det är således endast de nya bilarna som kan utrustas med de förbättrade avgasrenarna. Problemet är självklart stort. I fjol sades det att man räknade med att kunna lösa det under en femårsperiod, men kanske vore det lämpligt med en lösning i etapper. Jag vill sedan ta upp frågan om vissa normer för rökighet av dieselgaser, som det så vackert heter i vägverkets anvisningar. Det har tydligen funnits normer som vägoch vaitenbyggnadsstyrelsen, numera vägverket, fastställt, varefter studsviksgruppen bearbetat dem och framlagt ett förslag som är ute på remiss, men som jag inte haft tillfälle att studera. Översynen kan bero på att vägverkets normer inte var tillfredsställande eller att de var rent av felaktiga; jag vet inte riktigt vad studsviksgruppen menat. Faktum är emellertid att det redan tidigare funnits normer, och då frågar man sig om dessa verkligen efterlevts och om efterlevnaden kontrollerats. Det är rätt väsentligt att poliserna för det första har en instruktion och att de för det andra har utbildning för att kunna klara dessa problem. Visserligen skall de få hjälp av bilinspektionen, men man kan väl inte alltid ha sådana herrar ute på flygande inspektioner, och det är också möjligt att polisen behöver en viss utrustning. Jag vill därför gärna ställa den kompletterande frågan, herr statsråd, i vilken mån poliserna har instruktion, utbildning och utrustning i detta sammanhang. Jag kommer sedan till frågan om felaktigt inställda förgasare i bensinbilar. Härvidlag tänker man kanske ofta på bilar som drivs med oljeblandad bensin. Givetvis finns det vissa normer.

I och med att aktiebolaget har vissa normer borde även en viss kontroll efter dessa normer kunna ske. Jag tror att det är väsentligt liksom att man tänker på kontrollen av de regler som man fastställer i detta sammanhang. Det gäller alltså egentligen samma fråga: Har polisen här någon instruktion, någon utbildning och någon utrustning? Ytterligare en fråga som inte har behandlats är frågan om de tillsatser av bly m.m. som görs i modern bensin. Den frågan är föremål för en internationell debatt, och det hade varit intressant att se även detta ärende redovisat i propositionen. Jag vet inte om statsrådet har några synpunkter på dessa tillsatser i bensinen. Herr talman! Jag skall be att få tacka herr statsrådet ännu en gång, och det vore trevligt att få höra om det finns några kompletterande upplysningar om polisernas möjligheter att göra de kontroller som behövs för efterlevandet av normerna.
Herr talman! Det är naturligtvis — som ju också interpellanten gett uttryck för — nödvändigt att man hela tiden har det tekniska underlaget för alla de olika bedömningar som måste ske i dessa sammanhang. Jag vill när det gäller övervakningsfrågan säga att vad dieselgaserna beträffar så tar man upp den frågan i den delutredning från ledningsgruppens sida som vi nu har fått beträffande just de problemen. När det gäller övervakningen över huvud taget är det självklart att vi kommer att stå inför bekymret att få de personella resurserna att räcka till för de uppgifter som vi önskar få utförda.

I varje fall hoppas man det inom utredningen. Där tar man självfallet när det gäller bensinsidan också upp den fråga som herr Bengtson berörde om de felaktigt inställda förgasarna. Om jag sammanfattningsvis skall säga något om hela detta arbete, så vågar jag påstå att arbetet med denna viktiga fråga har fått en flygande start och bedrivits oerhört intensivt, inte minst inom ledningsgruppen. Från departementets sida följer vi dessa utredningar noga och nära samt är beredda att lägga fram förslag till åtgärder så snabbt som det över huvud taget är möjligt sedan vi fått fram det tekniska underlag som utredarna skall bestå oss med.
Herr talman! Jag ber att få upprepa mitt tack ännu en gång och också säga att jag tycker det är trevligt att debattera med den nye kommunikationsministern.

Jag noterar att det kanske något olyckliga yttrande, som fälldes från luftvårdsnämnden om att frågan om avgasrenarna skulle kunna klaras inom fem år, har full täckning i så måtto att man räknar med att klara den tidigare, och det är jag glad för. för att trygga undervisningen i ämnet
Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet vilka åtgärder som planeras för att trygga undervisningen i ämnet nordisk och jämförande fornkunskap vid Göteborgs universitet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Göteborgs stadskollegium inkom i augusti 1966 till ecklesiastikdepartementet med en skrivelse i vilken man tog upp vissa problem rörande samarbetet mellan arkeologiska museet och universitetet i fråga om undervisningen i nordisk och jämförande fornkunskap. Denna skrivelse remitterades till universitetskanslersämbetet, som i sitt utlåtande i oktober 1966 framhöll att ämbetet uppmärksammat ifrågavarande problem och hade för avsikt att senare återkomma i ärendet. rat skulle inrättas i ämnet fr.o.m. budgetåret 1967/68. Enligt de principer som numera tillämpas vid inrättande av statligt reglerade tjänster har Kungl. Maj:t bemyndigande att utan riksdagens hörande ordinariesätta extra universitetslektorat i de ämnen som disponerar underlaget för en sådan tjänst, dvs. sammanlagt minst 396 lektorstimmar. Däremot inrättar Kungl. Maj:t inte ordinarie universitetslektorat i de fall då antalet lektorstimmar understiger 396. Med utgångspunkt i uppgifter från universitetskanslersämbetet i maj i år har underlaget i berörda ämne för budgetåret 1967/68 beräknats motsvara cirka 250 lektorstimmar. Frågan om inrättande av ett ordinarie universitetslektorat i ämnet till kommmande läsår prövas i samband med det pågående budgetarbetet. Jag är därför inte beredd att nu redovisa något ställningstagande till herr Källstads fråga. Jag vill däremot erinra om möjligheten för konsistoriet att enligt gällande bestämmelser inrätta extra universitetslektorat, som — beroende på det aktuella undervisningsunderlaget — förenas med heltidseller halvtidstjänstgöring.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Statsrådet Mobergs historieskrivning i denna fråga börjar med augusti 1966, men i verkligheten går historien tillbaka till den 14 januari samma år. Det var då institutionen för nordisk och jämförande fornkunskap vid Göteborgs universitet skrev till universitetet i frågan och framhöll att undervisningen i detta ämne sedan gammalt är baserad på en samverkan mellan universitetet och Göteborgs arkeologiska museum och att museichefen innehar en personlig professur. Det framhölls i den skrivelsen att den med professuren förenade undervisningsskyldigheten är 25 timmar årligen. Sedan organisationsplanen fastställts har emellertid den faktiska undervisningen i ämnet uppgått till i medeltal 350 timmar, varav drygt 80 professorstimmar. Av lektorsoch övrig undervisning bestrids mer än 120 timmar av tjänstemän vid museet, framhölls det i institutionens petita för budgetåret 1967/68, när man skrev den 14 januari 1966. Samtidigt anfördes att en utväg att bevara undervisningen vore att inrätta en befattning som universitetslektor med uppgift att också vara studierektor. I februari 1966 kom i skrivelse till universitetskanslersämbetet Göteborgs universitets tillstyrkan av förslaget om inrättande av ett ordinarie universitetslektorat. Svenska museimannaföreningens facksektion skrev i maj 1966 till Konungen och hemställde att en befattning inrättades vid universitetet för en ordinarie universitetslektor med docentkompetens. Sedan är vi framme vid den skrivelse som statsrådet Moberg nu antyder, nämligen Göteborgs stadskollegiums skrivelse till Konungen den 24 augusti. Där framhåller man det intresse som föreligger från såväl stadens som universitetets sida, att samverkan mellan akademisk undervisning, forskning och museiverksamhet även i fortsättningen skall kunna upprätthållas i Göteborg. Behovet borde, menade man, tillgodoses genom statliga åtgärder. Så kommer UKäÄ:s skrivelse till Kungl. Maj:t av den 17 oktober 1966, som statsrådet Moberg också nämner i sitt svar. Men den är ju mycket mera negativ än som framgår av vad statsrådet säger. Det heter nämligen i UKÄ:s skrivelse, att man hade »funnit sig icke nu böra föreslå inrättandet av ett ordinarie universitetslektorat». Vidare sägs det att man »har för avsikt att överväga möjliga åtgärder och återkomma i ärendet». Hela frågan fortsätter sedan i skrivelse efter skrivelse. Det är institutionen som i januari i år skriver till universitetet och framför samma krav. Det är de filosofiska fakulteternas studentförening som likaledes i januari föreslår inrättandet av ett ordinarie universitetslektorat. I februari skriver universitetet till UKÄ och säger, att »undervisningen i nordisk och jämförande fornkunskap till största delen måste läggas ned fr.o.m. nästa läsår» samt att »behovet av en ordinarie universitetslektor i nordisk och jämförande fornkunskap har i denna för ämnet katastrofartade situation ryckt fram i allra första ledet av sektionens önskemål». Det fortsätter i mars med att institutionen gör en ny hemställan till universitetet. Filosofiska fakulteternas studentförening, likaledes i mars, och Göteborgs universitet, i april, skriver till UKA och framhåller på nytt vikten av att detta lektorat inrättas. Så är vi framme vid maj i år. Då har någonting inträffat — universitetskanslern har nämligen besökt Göteborg och tydligen insett att här behöver ske något.

I september sänder filosofiska fakulteternas studentförening en mycket viktig skrivelse till Kungl. Maj:t. Där poängterar man att undervisningen inställts till följd av det som har ägt rum. Föreningen vill »kraftigt understryka de svårigheter denna situation medför dels för dem som studerar eller avser att studera i ämnet och dels för de stu derande som utbildar sig till museimän vid Göteborgs universitet. De sistnämnda drabbas hårt — särskilt om de befinner sig i slutet av sin studiegång, ty de har då ofta etablerat en viss yrkeskontakt med olika museer. Om de tvingas att avsluta sin utbildning på en annan studieort, bryts denna kontakt, som är mycket viktig för slutfasen av deras utbildning och inledningen av deras yrkesverksamhet.» Det heter vidare i skrivelsen att trots att man på ett tidigt stadium hade aviserat att undervisningen skulle kunna komma att inställas, har inte mindre än ett 20-tal studerande vid terminsstarten anmält sitt intresse. Studentföreningen vill också påpeka »att licentiandoch doktorandstadiet successivt kommer att försvinna, om lågstadieundervisningen kommer att inställas för en längre tidsperiod. Därigenom skulle den särpräglade forskningsinriktningen, som institutionen representerar, mycket kraftigt reduceras och på lång sikt helt upphöra.» Slutligen heter det i skrivelsen att västsvenska arkeologiska fyndplatser hotas av urbaniseringen och skulle förbli outgrävda, varigenom betydelsefulla kunskaper skulle gå förlorade. I september i år sände studentföreningen en skrivelse till UKÄ.

För budgetåren 1968 70 begränsar sig UKÄ till att föreslå två högre tjänster per år.

Nu fick vi ju den 11 november i år i en insändare i Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning från UKÄ:s pressombudsman, Bengt Hultin, veta att den skrivelse, som omnämnes i petita, torde sändas till Kungl. Maj:t inom den närmaste tiden. Universitetskanslersämbetet avser att i denna skrivelse på nytt ta upp frågan om lektorat. Detta skrevs den 9 november och i dag är vi framme vid den 1 december. Frågan är alltså om denna skrivelse från universitetskanslersämbetet nu har kommit ecklesiastikdepartementet till handa, eftersom det nämndes att det skulle ske inom den närmaste tiden. Statsrådet Moberg uppehåller sig mycket vid timantalet 396. Det är ett argument för att här tydligen inte kan bli någon ordinarie tjänst. Jag har emellertid i mina händer en skrivelse från professor Carl-Axel Moberg av den 14 januari 1966, vari han säger: »För den föreslagna befattningen kan därför enligt nu gällande bestämmelser beräknas följande underlag: Det fattas alltså ungefär 24 timmar.

Det är heller inte — som statsrådet Moberg säger — fråga om att man kommer till rätta med problemet med ett extra lektorat. Det är man inte hjälpt med. Frågan gäller inte ett s.k. automatiskt inrättande efter reglerna av ett extra lektorat. Ett sådant kan över huvud taget inte lösa problemet, utan det måste vara fråga om ett ordinarie lektorat, Universitetsfolk måste nu meddela studenterna att de inte får studera. Jag konstaterar då att arkeologiprofessor Moberg nu kanske får hoppas på statsrådet Moberg i fråga om en lösning av denna fråga. Slutligen, herr talman, skulle jag i anslutning till vad museimännen har konstaterat, vilja säga att de studerande i nordisk och jämförande fornkunskap vid Göteborgs universitet bjuds särskilt goda tillfällen att jämsides med de rent teoretiska studierna öva museal verksamhet, grävningsteknik och varje form av tillämpad fornminnesvård. Göteborgsområdet är nämligen rikt på fornlämningar, och den inom området snabba samhällsomdaningen mnödvändiggör årliga utgrävningar och andra fornminnesvårdande ingripanden. Det finns således inom området ett rikt studiematerial av synnerligt värde för blivande yrkesmän, och det är en obestridlig fördel att de studerande tidigt blir medvetna om hur kunskaperna också kan nyttiggöras i samhällskeendet. Även ur den synpunkten anser jag det vara ytterst värdefullt att vi efter flera års arbete med denna fråga når ett positivt resultat. Statsrådet Moberg hänvisar nu till pågående budgetarbete, och jag hoppas att det arbetet leder fram till de resultat jag här uttryckt önskemål om.
Herr talman! Jag är den förste att beklaga att det varit omöjligt att organisera undervisningen i det ämne vi här diskuterar, men vi har vissa allmänna regler som måste följas och jag har här antytt vilka regler som i detta speciella fall är väsentliga. Vi kan inte — och jag är glad för att herr Källstad inte opponerade mot det — inrätta ordinarie universitetslektorat om det nödiga underlaget saknas. Och enligt gällande regler var det underlag som förelåg för innevarande läsår 250 lektorstimmar, det hävdar jag fortfarande. Professor Mobergs uppgifter, som återgavs här från talarstolen, är förmodligen framräknade enligt en annan metod än den som skall användas för detta liksom för alla andra ämnen. Jag beklagar också att man i Göteborg inte har ansett sig kunna anlita annan typ av lärare i detta ämne än ordinarie. I många andra ämnen har det gått att pussla ihop det och få igång undervisningen med tillämpande av det generösa regelsystem som riksdagen beslutat om i frågor av detta slag. Det är beklagligt att man inte lyckats med det i Göteborg. Vad sedan den skrivelse beträffar som herr Källstad efterlyste, så har den ännu inte inkommit till departementet, men vi hyser gott hopp om att få den, så att vi kan utnyttja den vid vårt slutliga ställningstagande i budgetarbetet.

Herr talman! Herr Jansson har frågat chefen för = ecklesiastikdepartementet om en omprövning övervägs beträffande reglerna för ekonomisk ersättning åt studerande vid socialhögskolorna under praktikutbildning och om förslag till åtgärder kan väntas i den riktning som Socialhögskolornas studentkårers organisation uttalat sig för. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Av den sammanlagt ettåriga studiepraktiken under socionomutbildningen skall de båda första praktikperioderna om vardera fem månader utgöras av handledd praktikutbildning. Endast den tredje avslutande praktikperioden om två månader avses utnyttjad för vikariatstjänstgöring o. d. Frågan om den ekonomiska situationen för praktikanter från socialhögskolorna behandlades i prop. 1965:155 . Dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet erinrade därvid om att de båda första praktikperioderna omfattas av studiemedelssystemet och att extra studiemedel kan tilldelas studerande, om synnerliga skäl föreligger. Någon särskild ersättning därutöver borde enligt departementschefen inte utgå till praktikanterna. Av propositionen framgår vidare att även kommunförbunden konstaterat att studiepraktiken borde betraktas som utbildning, under vilken de studerandes levnadskostnader skall bestridas av studiemedel. Statsutskottet framhöll i sitt utlåtande nr 187 över nämnda proposition angelägenheten av att enhetliga principer tillämpas för ersättning vid praktiktjänstgöring inom skilda utbildningsområden. Socialhögskolornas studentkårers organisation har i en skrivelse föreslagit en rad åtgärder beträffande studiepraktiken, bl.a. att ersättning skall utgå till de studerande vid socialhögskolorna under hela praktiktiden. Ärendet har remitterats till bl.a. centrala studiehjälpsnämnden med begäran om utlåtande i frågor av studiesocial karaktär. I samband därmed har nämnden fått i uppdrag att redovisa gällande regler för studiefinansiering under studiepraktik vid andra utbildningslinjer med inbyggd praktikutbildning. Därjämte skall nämnden — mot bakgrund av bl.a. statsutskottets nyss refererade utlåtande och med utgångspunkt i nämnda redovisning — pröva de i ärendet framlagda förslagen i ett vidare sammanhang.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Utgångspunkten för denna var att de socionomstuderande efter år 1965 fått vidkännas försämrade förhållanden under sin praktikutbildning. Jag vill konstatera att statsrådet egentligen inte svarar på den första delen av min fråga. Jag har frågat om man överväger en omprövning av reglerna för ekonomisk ersättning åt de studerande under praktikutbildningen. Statsrådet utlovar ingen omprövning utan använder en mindre förpliktande for mulering — att »pröva de i ärendet framlagda förslagen i ett vidare sammanhang» — med hänvisning till vissa utredningar som pågår. Till den andra delen av min fråga, om man överväger att lägga fram förslag till åtgärder i den riktning som Socialhögskolornas studentkårers organisation uttalat sig för, tar statsrådet inte ställning. Det är självfallet ingen formell anmärkning mot svaret som jag med det anförda vill göra. Jag vill bara påpeka att ett ställningstagande i själva verket undvikes. Jag kan hålla med om att löftet om prövning kan vara ett i och för sig godtagbart motiv för att undvika ett ställningstagande i detta avseende. Jag vill emellertid säga ett par ord i sakfrågan. Vi vet ju vad de socionomstuderande för närvarande får i ersättning och även vilka anspråk de reser. Personligen tycker jag att det inte längre är så mycket att utreda. Vi vet att praktikanterna gör nytta genom den utbildning de redan har när de kommer ut i praktiktjänstgöring. De har en grundkurs på minst ett år och har ofta även längre utbildning. Kommunerna får på detta sätt en icke avlönad arbetskraft. Genom att de socionomstuderande inte får ersättning kan de visserligen ställa större krav på handledning under praktikutbildningen och känna sig mindre förpliktade att utgöra arbetskraft, men jag tycker inte att detta är ett riktigt sätt att se på saken. Det händer, såsom statsrådet vet, att man till socialpraktik också tar ut sådana som inte gått igenom socialhögskolan utan som har fått sin utbildning på olika områden av det praktiska livet. Det är enligt min mening en riktig princip, och de som kommer direkt från det praktiska livet får ofta, i varje fall i Stockholm, en lön på 500—700 kronor i månaden. Det skapar dock en besvärlig situation. En grupp praktikanter med gedigen grundutbildning får inte ett öre i praktikersättning, även om de erhåller studiebidrag som utgår med högst 175 kronor i månaden. Resten av deras studiemedel är återbetalningspliktiga studielån, av vilka en viss procent kan avskrivas om sociala skäl talar för detta. Den socionomstuderandes ekonomiska bas utgörs alltså till helt övervägande del av statligt studielån, pengar vilka den studerande inte får till skänks utan för vilka han sätter sig i skuld. Den andra gruppen som kommer direkt från det praktiska livet till social praktik får en lön, om även inte en hög sådan. Jag har tagit upp frågan för det första därför att det här föreligger en uppenbar orättvisa, för det andra därför att kommunerna kommer att uppfattas som dåliga arbetsgivare. Deita blir på lång sikt ett minus ur rekryteringssynpunkt därför att andra med framgång kan konkurrera om socionomerna. I nr 13 för i år av Socionomförbundets tidskrift redovisas en rad argument ur ett yttrande från samarbetsnämnden för socialhögskolorna över en skrivelse från Socialhögskolornas studentkårers organisation rörande vissa förbättringar i socionompraktiken m.m., som överlämnats till ecklesiastikministern. Jag skall inte uppta tiden med många hänvisningar, men jag tillåter mig att citera ett avsnitt där samarbetsnämnden, efter att ha gått igenom de måhända tyngst vägande argumenten, anför ytterligare några argument. Det heter: »Innan praktikersättningen slopades utgick ersättning med varierande belopp. En viss standardisering hade emellertid uppnåtts, bl.a. inom den kommunala socialvården. Under nuvarande förhållanden är endast statliga institutioner hundna av statsmakternas beslut. För övriga huvudmän är det fråga om en rekommendation. Det betyder att praktikinstitutioner i princip kan betala arvode. En del kommuner gör detta, trots kommunförbundens «ställningstagande. Andra kringgår rekommendationen genom att ge vissa naturaförmåner i form av fri bostad, billig mat på ålderdomshem osv. De privata företagen är inte alls bundna. En del av dem, bl.a. PA rådet, betalar ett icke obetydligt arvode för att slippa göra skillnad på socionompraktikanter och övriga praktikanter som man har samtidigt, t.ex. från universitet och handelshögskola. Socialhögskolorna står ibland i valet mellan att avstå från en bra praktikplats därför att man här betalar arvode eller att bryta lojaliteten med statsmakternas principiella ställningstagande. Man kan således säga att man idag, tvärtemot statsmakternas och kommunförbundens intentioner, är tillbaka i en situation med viss oenhetlighet ifråga om praktikersättningarna. Detta upplevs som en orättvisa av de studerande och som förvirrande av handledare och praktikinstitutioner. Från utbildningssynpunkt är situationen otillfredsställande.» Jag kan helt ansluta mig till dessa synpunkter — jag tycker att beskrivningen är riktig. Socialhögskolorna intar en särställning bland landets högskolor därigenom att de inte tar in bara studenter utan ofta även något äldre människor med stor erfarenhet, som omedelbart när de kommer ut i praktiken är mycket bra arbetskraft. Dessa personer är ofta familjeförsörjare. Att jag tagit upp detta med den ekonomiska ersättningen som ett delproplem får inte uppfattas på det sättet att jag är kritisk mot att socialhögskolornas rekryteringsbas har så att säga två plan. Det är härvidlag en växelverkan för det första mellan teori och praktik i utbildningen, för det andra mellan rekryteringen av personer med övervägande teoretisk och personer med övervägande praktisk utbildning. Jag anser att denna inriktning av rekryteringen är alldeles riktig. De svårigheter jag pekat på skulle egentligen inte finnas om vi hade gått in för studielön. Denna princip bör man enligt min mening inte släppa ur sikte, utan den är den rimligaste — även om man på arbetsmarknaden kan tycka sig finna argument för att det är mycket svårt att tillämpa principen nu. Jag anser att studielön är den enda riktiga principen, och den blir inte sämre därför att den är en socialistisk princip. Jag vill beröra ytterligare en negativ sida av den nuvarande ordningen. Den innebär att många måste förlägga sin praktikutbildning nära hemorten av ekonomiska skäl — för att slippa dubbel bosättning, långa resor, extra matkostnader o. s. v. även om det ur utbildningssynpunkt hade varit bättre att placera sig mycket långt från hemmet under praktiktiden. Jag vill i och för sig inte avkräva statsrådet ytterligare besked utöver vad som är givet i interpellationssvaret, men jag önskar att vi skall få en generell praktikersättning. Jag skulle faktiskt också vilja ställa två frågor för att skapa förutsättningar för ökad klarhet i den fortsatta debatten. För det första: Är statsrådet ense med mig om att den nuvarande ordningen är otillfredsställande och orättvis? För det andra: När nu löftet om prövning givits, får jag uppfatta det så att prövningen kan göras relativt snabbt?
Herr talman! Jag vill först erinra om att när socionomutbildningen lades om för några år sedan var ett huvudskäl till omläggningen att den tidigare ordningen med förpraktik — som alltså ägde rum innan studierna påbörjades — ansågs mindre lyckad. Då var nämligen själva praktiken inte i tillräcklig utsträckning inriktad på att förbereda eleverna för deras kommande studier. Reformen — om vilken vi alla var ense — innebar ett slopande av förpraktiken och i stället lades ett praktikår in under studietiden som en del av studierna. Reformen innebar alltså att praktiken inte är arbete utan studier. Detta är en principiell nyhet. Därför har vi hållit så hårt på att praktiken — som alltså ingår i studierna — skall falla under de bestämmelser som gäller på det studiesociala området. Nu säger herr Jansson — och många före honom har sagt detsamma — att detta system inte fallit ut riktigt som man hade hoppats. Det är självklart att även jag har den uppfattningen — vilket framgår av svaret — att nuvarande ordning inte är helt tillfredsställande. Vi får fundera litet på dessa frågor, men en dylik prövning kan — som jag säger i svaret — inte begränsas just till denna grupps problem. Det finns mängder av utbildningar av postgymnasial karaktär som har praktik inlagd i utbildningen, och vi kan inte göra någon skillnad mellan socionomer och andra grupper. Detta problem är stort och måste ses i större sammanhang. Jag kan i dag inte ge någon upplysning om hur snabbt centrala studiehjälpsnämnden kan arbeta på den punkten.

Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande synpunkterna. Jag är helt överens med statsrådet om att den här avsedda praktiken i första hand skall betraktas som studier och inte som arbete, men eftersom den kan sägas vara både-och borde vi inte ha en sådan differens i fråga om ersättningen som vi nu har. Ingen av oss blundar ju för denna grupps svårigheter. När statsrådet säger att vi får fundera på detta och att frågan inte kan begränsas till socionomerna, vill jag anföra att jag i det fallet inte har några anspråk på begränsning. Men jag har ett anspråk, nämligen att var en förändring än vidtas måste den vara till det bättre för dem den gäller.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansminister Sträng för svaret på min interpellation. Orsaken till att jag vände mig med min interpellation till hans excellens statsministern var att de statliga verk, vilkas olika verksamhetsformer och rationaliseringssträvanden det här gäller, omfattas av — om jag inte tar fel — fyra olika departement. Det skulle vara en överdrift att påstå att jag är helt nöjd med svaret, även om jag i vissa detaljer delar finansministerns uppfattning. Jag kan sålunda hålla med om att tulloch lotsbåtar nu i allmänhet är bättre lämpade än tidigare för insatser i bl.a. sjöräddningstjänsten. Däremot är jag som kustbo och med min dagliga verksamhet förlagd till västkusten betydligt mer tveksam inför påståendet att »organisationen för övervakningen av våra kuster totalt sett har förbättrats». Kanske låter sig detta sägas, om man ser endast till den rent organisatoriska uppläggningen av strävandena, men inte om man avser möjligheten att verkligen iakttaga vad som händer och sker där ute under olika förhållanden. Jag vill inte påstå att rationaliseringarna inom verken varit obefogade — tvärtom har jag i interpellationen framhållit att dessa rationaliseringsåtgärder utan tvivel är nödvändiga och värdefulla var på sitt område. Men det går inte att komma ifrån faktum -: att man, exempelvis inom det finansministern underställda tullverket, nu inte kan hålla ett vakande öga över kusten på samma sätt som förr. Enbart inom västra kustdistriktet "har nämligen, för att ta ett exempel, antalet kustposteringar på några få år skurits ned från 21 till 10. Och om vi går över till sjöfartsstyrelsens verksamhetsfält kan vi konstatera, att under den senaste tioårsperioden inte mindre än 30 fyrar och fyrskepp avbemannats. I dag finns det 43 bemannade fyrar och 8 fyrskepp utefter vår cirka 1000 sjömil långa kust. Det är planerat att personalen på ytterligare 20 fyrar skall dras in och att så gott som samtliga fyrskepp skall ersättas av obemannade kasunfyrar. Då också lotsorganisationsutredningens arbete syftar till en långtgående rationalisering, som bl.a. innebär att närmare hälften av de nuvarande lotsplatserna upphör som självständiga sådana, kan det klart konstateras att — om jag får använda samma uttryck som nyss — antalet vakande ögon i havsbandet och utmed kusten minskar i snabb takt. Under sådana förhållanden måste det ligga i hela landets intresse att de »vakande ögon» som blir kvar kan göra största möjliga nytta. Och det är härvidlag jag vågar påstå, herr talman, att den samordning mellan de olika verken inte föreligger som finansministern tycks anse vara för handen. Låt mig ta ett exempel. Inom kungshamnsområdet i mellersta Bohuslän har inom en mycket begränsad räjong två verk med tre olika slag av verksamhet ständig bevakning. På fyren Hållö utanför Smögen finns personal; där innanför på Smögen har lotsverket ständig bevakning och några få kilometer därifrån — i Kungshamn —Gravarne — finns tullverkets sambandscentral för Bohuslän. Jag kan mycket väl förstå att de styrande inom respektive verk känt sig dragna till dessa trevliga bygder, men jag tror inte att det ur säkerhetssynpunkt kan vara klokt att hela kusten norrut saknar ett vakande öga. I varje fall är denna hopklumpning på en plats ett exempel på bristande samarbete i rationaliseringssträvandena. Det har vid flera tillfällen inträffat olyckstillbud och även olyckor, som enligt befolkningen fått allvarigare karaktär därför att kusten utanför bebyggelsen inte längre har samma bevakning som förr. I finansminsterns svar tycker jag mig skymta något av en övertro på de tekniska hjälpmedel som i ökad utsträckning ställs till de olika verkens förfogande. Det är riktigt att det byggts upp ett radionät som, för att citera svaret, »täcker praktiskt taget hela kusten». Så långt är också allting bra. Men vad hjälper det att ett budskap snabbt kan förmedlas, om det inte finns någon där ute som ser vad som händer och som . kan starta ett nödvändigt larm? Telefoner och andra kommunikationsmedel är ju inte till någon nytta, om ingen kan ta initiativ till de samtal som erfordras. Visst är det bra med radar, som installerats på sina håll, men hur fina dessa instrument än är registrerar de i alla fall inte oljesjok som är på väg in mot kusten, även om dessa är aldrig så tjocka. Denna fara ökar som bekant i snabb takt. Radarskärmens i övrigt utmärkta registrering gör heller ingen skillnad mellan ett främmande örlogsfartyg och en fredlig söndagsseglare eller fiskebåt. De avspeglar sig alla på samma sätt på radarskärmen, de blir alla lika neutrala. Varken radar, radiotelefoner eller andra teknikens finesser kan vara till nämnvärd hjälp då det gäller att undsätta eller kanske hellre varna de ständigt ökande skarorna av mycket oerfarna och därmed ibland livsfarliga besättningar i nöjesbåtar. Mycket av det lovvärda arbete, som den inom sjöfartsstyrelsen verksamma sjövettskommittén lagt ned, kunde öka avsevärt i effektivitet genom en uppföljning i det praktiska livet, men då behövs det människor i närheten och inte bara i och för sig underbara instrument på långt håll. Förhållandet är detsamma då det gäller att stävja den hastigt tilltagande kriminalitet som yttrar sig i redskapsstölder, tjuvvittjande av redskap och annan skadegörelse som drabbar fiskare eller andra kustbor. Då jag i interpellationen påtalade behovet av samordning i rationaliseringsprocessen nämnde jag också försvarets roll i sammanhanget. Tyvärr har denna sida helt förbigåtts av finansminister Sträng. Detta är så mycket mer beklagligt och anmärkningsvärt som överbefälhavaren i underdånig skrivelse till Konungen för drygt två år sedan föreslog att »frågorna kring övervakningen av havsområdet runt vårt land utreds i ett sammanhang». I sin skrivelse — daterad den 11 november 1965 — varnar överbefälhavaren för att de av olika utredningar föreslagna rationaliseringarna kan leda till att åtgärder som vidtages inom ett verk försvårar arbetet för ett annat. »Samordning är därför nödvändig», slår ÖB fast. I juli 1966 aktualiserades frågan delvis på nytt med anledning av den s.k. Renlundutredningen, som närmast hade till syfte att dra upp gränserna mellan tullens. och polisens arbetsuppgifter. I sitt remissyttrande återkom överbefälhavaren till sitt tidigare förslag, vilket alltså sträckte sig längre än vad remisshandlingarna egentligen gjorde. Även sjöfartsstyrelsen, som bereddes tillfälle att yttrå sig i frågan, tryckte hårt på behovet av samordning av alla åtgärder i rationaliserande syfte.

Under detta mitt första år i riksdagen har jag liksom riksdagens ledamöter i övrigt fått bevittna hur remissyttranden från två statliga verk — i detta fall tullverket och polisen — sannerligen inte varit genomsyrade av den samarbetsvilja, som både finansminister Sträng och jag önskar, utan snarare kännetecknats av en egendomlig egoism eller prestigehunger, om man så vill. Då det kan befaras att samma — för all del mänskliga — attityd kan komma till uttryck också inom övriga verk, är det säkerligen bäst om det görs en Översyn ovanför samtliga dessa intressen, en översyn fri från frestelsen att snegla på de egna fördelarna, en översyn enbart med hela landets bästa för ögonen. De utredningar som tidigare har arbetat med olika detaljer har enligt min mening haft alltför snäva direktiv. Får jag därför, herr talman, som avslutning vädja till finansministern att han tar upp hela frågan igen och tillsammans med övriga berörda statsråd i regeringen ägnar den ett ingående studium. Jag är nästan säker på att man då kommer till resultatet att det är nödvändigt med en ordentlig samordning av vad som sker.